Herr talman! Ja, Ingela Thalén, vi har föreslagit en skattesänkning på arbetande kapital. Vänstern har förstått att man måste göra en sådan för att få i gång företagsamheten och få till stånd ordinarie jobb i stället för beredskapsjobb. Det faktum att alla övriga partier -- till höger och vänster om socialdemokratin -- har förstått detta borde få representanterna för kammarens största parti att tänka sig för litet grand. Var det inte Ingela Thalén som lämnade en gåva ur den? Om de pengarna hade fått ligga kvar i fonden skulle de ha inneburit att vi i dag hade haft ungefär Var det inte så att ni ville finansiera en massa saker ur arbetsmarknadsfonden som vi tog öppet över budgeten? Om ni skulle få i gång 60 000 ungdomar via arbetsmarknadsfonden skulle ytterligare 6 miljarder kronor försvinna ur fonden. De sakerna tillhör socialdemokratins dubbla bokföring, det som gör att Socialdemokraterna saknar trovärdighet. När det gäller kommunerna föreslår Socialdemokraterna räntefrihet och krångel i långa banor som man skall hålla rätt på och sköta om. kr. per byggnadsdagsverke för att de skall sätta i gång vissa objekt. Det innebär precis samma sak, men det är enkelt och överblickbart. Det är att gå rakt på. Då kan man göra bedömningen direkt i stället för att gå de krångliga vägar som ni föreslår, som sedan leder fram till en summa som av det skälet inte blir trovärdig. Jag tycker att det är något av Döbelnsmedicin i det nya förslaget -- i Runebergs Döbeln vid Jutas heter det ju: - - tänk ut en sats, min herre, som gör mig för i morgon sjufalt värre, men hjälper mig i dag på mina ben! Så är det.

Herr talman! Jag begriper inte varför man inte skall ha arbetsgivaransvaret. Det skulle vara en bra metod. Jag tyckte först att tanken var god. Sedan kom reglerna och då blev det, såvitt jag förstår, stora bekymmer. Löftet innebär, om jag förstår det rätt och om jag skall hårdra det, att man i höst kommer att fixa detta, att det inte blir den här katastrofala arbetslösheten. 4 % kommer det att vara under AMS vingar, och sedan blir det, såvitt jag förstår, högst 2 eller 3 % öppen arbetslöshet. Det är ju detta jag frågar efter. Tänker man slå till bromsarna eller inte? Vi kan ju inte ha 10 % av människorna utanför den öppna arbetsmarknaden. Men då kommer budgetunderskottet in. Ja, man sänker skatterna och pytsar samtidigt ut 20 miljarder som effekt av en spekulationshärva på 80 talet. Såvitt jag minns har inte centern haft något förslag för att förhindra den politiken. Man var ju i stället ivrare för kreditavregleringarna. Inser inte även arbetsmarknadsministern att det då uppstår en moralisk fråga i samhället, bland de arbetslösa: ''Skall inte vi få några miljarder av det här? Det hänvisas till budgetunderskottet och någon anonym marknad. Nu får vi inga arbeten.'' Det är ju en fantastisk politisk situation, som Börje Hörnlund behöver fundera över. Vad är det för system han pläderar för egentligen? Det är tydligen krafter långt utanför det politiska livet som skall bestämma detta. Då måste man ta sig en funderare till. Det politiska instrumentet måste kanske användas i högre grad för att klara av det här framöver. Den tanke som regeringen har är att det är de fria marknadskrafterna som skall fixa det. De klarade ju inte av det på 80-talet, de kunde inte ta något ansvar nu och kan tydligen inte heller göra det framöver. De kunde inte heller under 80-talet klara lönebildningen själva och ta ansvar för den. Nu skall ansvaret läggas på arbetsmarknadens parter, som ser den här omfördelningsbilden framför sig. Nej, vad som nu skulle behövas i landet är naturligtvis en total renovering, ombyggnad och tillbyggnad av samhället. På inget av de områdena ser jag att regeringen har några hållfasta alternativ. Vi går mot en 10-procentig total arbetslöshet. Det är ju en katastrof, och regeringen kan inte svara på frågan när man tänker sätta in katastrofinsatserna -- och sätta kampen mot arbetslösheten före inflationsbekämpning och andra intressen.

Herr talman! Med anledning av att denne skribent påstår att problemen är lösta i Örebro, har jag naturligtvis specialstuderat Örebro. Problemen är med dagens modell lika olösta där som någon annanstans. Sedan till arbetsrätten. Mina experter och experter utanför huset som jag lät läsa förslaget till proposition menade att detta håller i arbetsdomstolen. Men enbart hotet från fackföreningar -- inte LO, utan jag skall kanske säga: enskild LO-funktionär, jag vet inte hur jag skall uttrycka mig, och vem man uttalar sig för -- skapade en osäkerhet, och kamraterna i arbetsmarknadsutskottet ville inte att den osäkerheten skulle vara kvar, och därav följde dessa kompletterande två små rader. När det gäller de praktiska problem som kommer att uppstå när man får så stor volym utanför den ordinarie arbetsmarknaden -- vilket jag flera gånger har nämnt -- förutsätter jag att arbetsmarknadsverket tilsammans med den partsgrupp som följer det hela kommer att få ganska lätt att hantera dem.

Herr talman! Marianne Andersson nämnde att ett av problemen med inskolningsplatserna är att man kan fastna i den kommunala verksamheten och att det skulle bero på att man där har så mycket högre löner. Jag är inte alldeles övertygad om att man kan dra den slutsatsen. En stor och viktig del är naturligtvis det kommunala ansvaret, dvs. att man i sista hand är skyldig att ta det ansvaret. På många orter är det också så att kommunerna har varit de stora arbetsgivarna; de som har varit tillgängliga för ungdomar att söka arbete hos. Det kommer nog att vara så även framöver. Marianne Andersson tog upp två frågor. När det gäller själva förslaget sade hon att Socialdemokraterna skulle ha backat undan från en uppgörelse. Det var väl ändå en slarvig formulering, Marianne Andersson, när det gäller den diskussion som pågick i arbetsmarknadsutskottet. Enligt min uppfattning närmade sig samtliga partier ett centrum där det fanns ett antal utestående frågor. För Socialdemokraterna fanns det en viktig fråga, nämligen förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren på arbetsmarknaden. Där lyckades vi inte komma överens. Av det skälet fanns det ingen uppgörelse. När det gäller alla de övriga fallen -- de ekonomiska stöden, organisationen i övrigt, klargörandet av arbetsgivarens ansvar, osv. -- tycker jag att majoritetens skrivning i betänkandet är betydligt bättre än regeringens förslag. Det har gjorts en mycket stark uppstramning, och man har gjort avgränsningar som gör att jag tror att detta är ett mycket bättre förslag än regeringens. Men kvar står vår viktiga reservation, nämligen de oklarheter som finns när det gäller förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. På den punkten anser vi att det socialdemokratiska förslaget var klart, tydligt och enkelt. Nu finns det ju fortfarande en majoritet för det förslag som de borgerliga partierna tillsammans med Ny demokrati har avtagit, så det är kanske inte mycket mer att orda om. Marianne Andersson sade också att det är krångligt att ha anställda. Men är det verkligen så att arbetsgivarna tycker att det är krångligt att ha anställda? Av mina erfarenheter från både stora och små arbetsplatser tror jag att de flesta arbetsgivare ändå upplever sina anställda som en tillgång, inte som någonting man tycker är krångligt. Herr talman! Marianne Andersson sade att detta inte är fråga om någon gratis arbetskraft. Det går stick i stäv med vad Laila Strid-Jansson sade nyss, nämligen att det här är ett bra förslag, eftersom arbetsgivarna i små företag får gratis arbetskraft. Marianne Andersson säger å ena sidan att det här är en utbildningsplats, å andra sidan säger hon att det här är fråga om att välja mellan fast arbete eller inte fast arbete.

Herr talman! I denna viktiga debatt om arbetsmarknadspolitiken vill jag börja med att understryka vad arbetsmarknadsministern, min partikollega Anders G. Högmark och andra företrädare för regeringspartierna har framfört i debatten. Jag kommer från ett län med på sina ställen mycket hög arbetslöshet. Det är en klen tröst i bedrövelsen att vi i dagens läge inte befinner oss som nummer två i arbetslöshetsligan, vilket Värmland länge gjorde, utan någonstans på tolfte plats, dvs. på riksmedeltalet med ca 3,6 % arbetslösa. Det är klart att det är viktigt med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som främst har diskuterats här, men det viktigaste är att vi tillsammans strävar mot ett sunt näringsliv som kan ge människor trygga jobb. Det är det det ytterst handlar om. Jag skall i mitt inlägg främst tala om min motion A 251, som handlar om egenföretagarnas sociala situation, dvs. svårigheten, ja nära nog omöjligheten för dessa människor att få någon ersättning från a-kassan. Inte minst i mitt eget län är det vanligt att man har kombinationssysselsättningar. Man driver t.ex. ett småföretag som säsongsarbete vid sidan om en anställning, exempelvis en skidsportanläggning eller en liten turistbutik. Inte minst vanligt är det att kvinnor i glesbygd arbetar halvtid, t.ex. inom vård eller hemtjänst, och dessutom driver någon form av egen verksamhet. Att dessa strävsamma kvinnor skall ha rätt till samma sociala trygghet som de som enbart har en löneanställning anser jag vara en viktig kvinnofråga. Det är dessa människors talan jag här vill föra. All småföretagsamhet är naturligtvis oerhört viktig för vårt land. Att människor kombinerar olika verksamheter t.ex. i form av flera småföretag eller drift av ett eget företag vid sidan om en anställning, är faktiskt en av grundvalarna för att hela Sverige skall leva. För närvarande drabbas många småföretagare hårt av lågkonjunkturen. De har helt enkelt inget arbete och borde rätteligen få sitt uppehälle genom akassa, precis som en anställd. Så är emellertid inte fallet, trots att a-kassorna för småföretagare, precis som för anställda, finansieras av staten. För att kunna få ersättning från Småföretagarnas arbetslöshetskassa krävs nämligen att företaget avvecklas helt eller går i konkurs. Småföretagarna är gudskelov ett arbetsvilligt, optimistiskt släkte, som vill tro på ljusare tider. Många skulle därför gärna vilja lägga sitt företag i malpåse under en tid, för att förhoppningsvis kunna starta på nytt igen. Delägare i familjeföretag kan drabbas hårt vid arbetslöshet. Ingen delägare kan få någon som helst ersättning vid arbetslöshet i ett sådant fall. Enbart giftorätt i ett företag som inte har någon arbetstillgång diskvalificerar i regel för arbetslöshetsersättning. Häromveckan ringde en förtvivlad kvinna i en Värmlandsstad till mig. Hon berättade att hon hade arbetat 25 år som metallarbetare. De senaste två och ett halvt åren har hon varit anställd som sekreterare i makens företag i fastighetsmäklarbranschen. Kvinnan äger själv inga aktier i företaget. Hon är enbart anställd. Hon kan inte tillhöra Handels a-kassa, där hon känner att hon rätteligen borde höra hemma. Hon är anställd hos maken. För att få ersättning ur Småföretagarnas arbetslöshetskassa krävs att företaget avvecklas helt, att det går i konkurs. Kvinnan är nu arbetslös, eftersom makens företag knappast kan ge honom levebröd. Hon kan inte få någon arbetslöshetsersättning och inte heller uppbära KAS. Hon kan inte heller få ett beredskapsarbete. Denna kvinna är lika arbetslös som någon annan, men hon är ställd på bar backe, därför att hon råkar vara anställd i sin makes företag. Nuvarande regler missgynnar alltså småföretagarna som individer men också själva företagandet. De utgör helt enkelt ett hinder för entreprenadverksamhet, som är så viktig och värdefull inte minst i glesbygder. A-kassereglerna för småföretagarna bör snarast bli föremål för en ordentlig översyn. Arbetsmarknadsministern har betonat att man skall satsa på småföretag och att en utredning är på gång, där dessa frågor skall tas upp. Detta betonas också i betänkandet. Det har också sagts att de enskilda företagarnas behov av ett försäkringsskydd särskilt skall uppmärksammas. Jag tycker att det är bra. Jag vet att många av dessa människor är i nöd i dag, och det är därför bråttom. Jag skulle vilja se ett lagförslag tämligen omgående. Herr talman! Jag kommer därför att stödja reservation 20 i den följande voteringen.

Herr talman! Att situationen på arbetsmarknaden är allvarlig råder det inget tvivel om. Aktiva åtgärder måste till för att förändra och ge förutsättningar för tillväxt. Ungdomarna är vår framtid, och det är viktigt att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Regeringens uppläggning av arbetsmarknadspolitiken skapar möjligheter för detta genom att våra ungdomar -- äldre såväl som yngre -- nu möts av kraftfulla insatser som så långt som möjligt förhindrar negativa effekter av en omfattande sysslolöshet. Regeringens förslag innebär en försöksverksamhet med arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning för ungdomar. Detta är en naturlig fortsättning på den yrkesorienterande verksamhet de mött på grundskolans högstadium eller i gymnasiet. Åtgärden är enkel och obyråkratisk men skall användas först när inte andra alternativ står till buds. Det skall dock uppfattas som ett vettigt sätt att utnyttja den tid då de står utan reguljärt arbete. Dessutom måste det för såväl arbetsgivarna som ungdomarna kännas meningsfullt. Här skapas således möjligheter att få god kännedom om nya arbetsförhållanden och nya arbetsuppgifter, där stora krav ställs även på arbetsgivaren. Jobbsökaraktiviteter är ett viktigt inslag under praktiktiden. En viss risk finns att betald praktik kan vara ett mer lockande alternativ än utbildning i gymnasieskolan. För att motverka detta framhåller utskottet att det måste föreligga synnerliga skäl för att ungdomar i åldern 18--19 år utan minst tvåårig gymnasieutbildning skall få ungdomspraktikplats. Dessutom är det viktigt att arbetsförmedlingen samråder med hemkommunen före anvisningen. Skolan, arbetsförmedlingen och andra berörda har sedan länge ett väl fungerande samarbete. Skolans uppföljningsansvar kommer att fortsätta. Därmed förutsätts 16--17-åringar få möjligheter att erhålla ungdomsplatser även i fortsättningen. I kompletteringspropositionen föreslås utökning av utbildningskapaciteten i gymnasieskolan, vilket skapar flera möjligheter för denna åldersgrupp. Våra ungdomar behöver de möjligheter som betänkandet ger. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Den här långa och intensiva debatten indikerar betydelsen av det vi nu talar om. Vi kan se på talarlistan att Ny demokrati har ett stort antal talare anmälda till debatten. Ni kanske tycker att det är för många. Men det är faktiskt en markering av den vikt vi lägger vid dessa frågor. Jag skall i slutet återkomma litet grand till det. Jag vill tala litet om tre av motionerna. Vi lade fram en motion om att man skall använda en del av arbetslivsfondens medel för att främja arbete. Det kan verka litet konstigt i sammanhanget men jag vill referera till ett stycke. Åtgärderna skall förbättra arbetsmiljön, vilket de naturligtvis gör för dem som har arbete. Det är bra, men det skapar inga nya arbeten för de i dag arbetslösa. Det var vår motivering för att föreslå medel från den här fonden. Vi kan glädja oss åt att detta har kommit till viss nytta. Jag citerar ur utskottets betänkande: ''Ny demokratis förslag i motion A265 att utnyttja arbetslivsfondens medel för arbetsskapande åtgärder är en uppläggning som undersökts inom regeringskansliet och har resulterat i förslag inom ramen för kompletteringspropositionen.'' Det är roligt att se att motionerna får effekt och att förslagen vinner gehör. Nästa motion berör samma fråga som Gullan Lindblad m.fl. har motionerat om, nämligen problemet att våra egenföretagare inte har samma regler att leva efter som övriga medborgare. När de blir arbetlösa, genom att deras företag inte får något arbete, har de inte ens det fullt naturliga grundskyddet. De kan således inte ens få KAS. Detta är lika skamligt som situationen för fattigpensionärerna. Det här har resulterat i att det pågår en utredning, vilket sägs i betänkandet. Det är naturligtvis bra. Men vi har sagt i vår hemställan att man skall återkomma skyndsamt. Jag hoppas att utredningen, när den nu skall vara färdig, snabbt kommer med några förslag för att rätta till den felaktigheten. Jag skall ta upp en tredje motion, och det gäller vad vi har kallat förslag till en effektivare arbetsmarknadspolitik. Där svor vi naturligtvis litet i kyrkan, när vi sade: ''Vi föreslår därför att man ger företagen dispens från lagen om anställningsskydd, när de anställer en arbetslös. Den arbetslöse skall behålla sin arbetslöshetsersättning och företaget kompletterar lönen upp till avtalsenlig eller marknadsmässig lön.'' Detta förslag har utskottet naturligtvis avstyrkt, och det kan vi i och för sig se vissa skäl för. Men när det är ovanligt dåliga tider skall man också ta till litet ovanliga metoder. Dessutom skulle staten definitivt inte förlora på det, då det skulle innebära att man fick in skatter och andra avgifter. Sedan skulle jag vilja gå in litet mera på vad som har sagts i debatten. Jag har tyvärr inte varit här så mycket, men jag har försökt följa debatten ändå. Det är glädjande att se att våra ledamöters fina arbete i utskottet har gett resultat. Det finns ingenting som är viktigare än arbete för våra ungdomar. Det är bättre, som vi har sagt i ett annat sammanhang, med en delpensionerad 60-åring än en arbetslös 20-åring. Man får inte spara på någonting när det gäller att få ut ungdomar i arbete. Det här har debatterats flitigt, och jag skall inte förlänga debatten. Jag hoppas nu att lagtexten är skriven på ett sådant sätt att man inte skall kunna slå hål på detta. Det har ju talats, både i och utanför debatten, om risken för att arbetsmarknadens parter, framför allt LO och dess fackförbund, eventuellt tänker gå till arbetsdomstolen med det här. Det är i så fall ingenting annat än en skandal, att arbetstagarnas parter skall försvåra för blivande medlemmar att få arbete. Om så skulle ske, måste vi ta itu med det på ett sådant sätt att det aldrig kan ske i framtiden. Arbetsdomstolens beslut går inte att överklaga. Det är ett konstigt rättssamhälle. Jag vet att arbetsdomstolen är partssammansatt, men det måste finnas en möjlighet att överklaga. Det skall inte vara så i ett demokratiskt samhälle att särintressena skall kunna sätta sig över de lagar och regler som bestäms av regering och riksdag. Om det är så att LO inte tar sitt förnuft till fånga i detta sammanhang, hoppas jag att det blir en folkstorm. Jag lovar att vi från vårt parti i alla fall skall blåsa under den folkstormen ordentligt. Med det, herr talman, vill jag bara instämma i mina kollegers yrkanden i betänkandet.

Herr talman! Om det som Martin Nilsson talar om verkligen fungerade, hade vi inte haft någon ungdomsarbetslöshet i dag, utan då hade ungdomarna varit i arbete. Det här är en åtgärd som regeringen föreslår som är temporär och som skall gälla i den lågkonjunktur som vi har nu. Sedan kommer andra tider, förhoppningsvis, som ett resultat av den politik som borgerligheten bedriver. I dag ser vi resultatet av den politik som socialdemokraterna har bedrivit. Förstår ni inte att ni sitter fast i en gammal politik, som inte fungerar? Man måste ju anpassa saker och ting till verkligheten. Nu har vi en lågkonjunktur, och ungdomarna har inte arbete, och då skall vi vidta sådana här åtgärder. Håll LO borta från det här nu, om ni vill göra någon nytta i samhället!

Herr talman! Det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsindustrin står nu mitt uppe i den omställning som riksdagen beslutade om för två år sedan. Reformen gav goda förutsättningar för det svenska jordbruket. Under en femårig förändringstid skulle jordbruket omformas till en näring, som skulle existera på samma villkor som övriga näringar. Endast produkter som efterfrågades på marknaden skulle ersättas, och för sådana tjänster där ingen marknad fanns skulle vi ta ett gemensamt betalningsansvar via skatten. Tyvärr råder det ännu osäkerhet bland jordbrukarna. Kommer reformen att fullföljas? Kommer något att ändras? Nej, säger vi socialdemokrater. Omställningen skall fullföljas. Nej, säger också regeringen i officiella sammanhang. Men i valrörelsen förutskickade den nuvarande jordbruksministern att beslutet nog kunde ändras i vissa delar, bl.a. när det gäller gränsskyddet. Förändringar skulle kunna ske med tanke på EG. När man läser böndernas egen tidning, tidningen Land, framstår böndernas osäkerhet mycket tydligt. I det betänkande från jordbruksutskottet som vi i dag behandlar finns det ett tillkännagivande till regeringen som den borgerliga majoriteten står bakom. I detta tillkännagivande krävs att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag till former för exportfinansiering. Tillkännagivandet är föranlett av en motion från Kds och en från Centern, dvs. två av de partier som ingår i regeringen.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 I så fall har regeringen tydligt markerat att konsumenternas intresse får stå tillbaka för livsmedelsnäringens intresse. Förslaget innebär att vi får dyrare livsmedel i Sverige. Detta är tvärtemot vad vi socialdemokrater verkar för och alldeles fel väg att gå inför ett EG-medlemskap, eller är det här ett uttryck för motionärernas egna önskemål. I så fall ökar förvirringen ytterligare hos bönderna. I båda fallen är det illa. Jag vill fråga Bengt Rosén om detta tillkännagivande är förankrat i regeringen. Hur skall det i så fall finansieras? Att nu göra avsteg från livsmedelsreformen med hänvisning till EG är inte särskilt klokt. Det framgår mycket tydligt när man tar del av den jordbrukspolitiska debatt som förs inom EG att man inte så mycket längre kan fortsätta med den jordbrukspolitik som man nu har. Det blir alldeles för dyrbart och en förändring måste ske. Det finns skäl att tro att subventioneringen inom EG minskar, och det innebär i sin tur att vi har ett försteg i vår jordbrukspolitik. Det är bättre att ta vara på det försteg som vi har, att arbeta vidare för att vara redo den dag vi går in i EG. Av en rapport från konsumentberedningen som har presenterats i dagarna, och som för övrigt också diskuterades i morgonekot, framgår också tydligt att fortsatt exportstöd endast skulle förlänga en omöjlig och dyrbar överproduktion, och detta skulle få betalas av skattebetalarna och konsumenterna. De som gynnas är förädlingsindustrin, som ännu en tid säkrar sin avsättning utan att behöva anstränga sig. Den livsmedelspolitiska reformen och åtgärder som vidtogs i samband med den har fört med sig att prisökningstakten på svenska livsmedel har minskat. Dock har vi ännu en rejäl bit kvar tills vi når EG-nivå. I Danmark, som är det EG-land som har den högsta prisnivån, ligger ändå livsmedelspriserna 15 % under våra priser. För att den svenska livsmedelsindustrin skall kunna konkurrera på livsmedelsmarknaden inom EG måste vi alltså sänka den svenska prisnivån ännu mer. Vi har i vår motion visat hur det kan ske inom ramen för det livsmedelspolitiska beslutet. Ett sätt är att skärpa konkurrensen, bl.a. inom livsmedelsindustrin som ju verkligen präglas av monopol. Den socialdemokratiska regeringen började, och nu måste den borgerliga regeringen fortsätta. Ett tydligt exempel på situationen inom livsmedelsindustrin är det numera ganska uttjatade exemplet Arla och den höjning av priserna på bl.a. filmjölk som genomfördes i mars. I stället för att rationalisera och effektivisera tog man till det enklaste sättet att klara lönsamheten, prishöjning. Detta skulle inte ha kunnat ske i ett läge med konkurrens på marknaden. Mot bakgrund av denna monopolsituation, och Arlas prishöjning som var en följd därav, är vi socialdemokrater inte beredda att bifalla ett borttagande av högstpriset på konsumtionsmjölk förrän en fungerande konkurrens råder på marknaden. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 6. Ett sätt att öka konkurrensen är att underlätta import av livsmedel. Detta kan ske inom ramen för det livsmedelspolitiska beslutet. Jordbruksverket har bemyndigande att korrigera gränsskyddet i den mån det uppstår varubrist på den svenska marknaden eller om den inhemska prisnivån kraftigt överskrider referensprisets nivå. Jordbruksverket bör få besked av riksdagen att detta bemyndigande skall användas mera aktivt som ett instrument för att åstadkomma en konkurrenssituation på livsmedelsmarknaden. Ett annat sätt att öka konkurrensen på livsmedelsmarknaden är att fortsätta på den väg som den socialdemokratiska regeringen slog in på i samband med förhandlingarna om ett EES-avtal. länderna som då förhandlades fram möjliggjorde ett ökat utbyte av livsmedelsprodukter, dvs. såväl import som export. Detta avtal bör man nu utöka genom att förhandla fram ökade importkvantiteter av livsmedel av hög kvalitet och ökade exportkvantiteter av förädlade svenska livsmedelsprodukter till EG. Med detta förbereder vi svensk livsmedelsindustri för EG-konkurrensen. Det är alldeles nödvändigt att den svenska livsmedelsindustrin nu tar ett krafttag för att klara konkurrensen inom EG. Produktiviteten måste öka, och en ökad satsning måste ske på forskning och utveckling. Svensk livsmedelsindustri har i dag den lägsta forsknings och utvecklingsintensiteten bland industrins olika branscher. I dag förbereder sig den svenska livsmedelsindustrin på ett EG-inträde genom att krympa sin verksamhet och genom att satsa på att utveckla produkter med lågt förädlingsvärde. Varför satsar man inte i stället på förädling och utveckling, på den kvalitet som vi vet att svenska livsmedel har? Varför satsar man inte på marknadsföring? Visst kan svenska produkter konkurrera på Europamarknaden, om industrin bara anstränger sig. Problemet är naturligtvis att livsmedelsindustrin länge har varit en skyddad bransch, där de produkter som inte kunde säljas på den inhemska marknaden såldes på exportmarknaden med hjälp av exportstöd. Men den tiden kommer inte tillbaka, trots ständiga försök. Detta måste man äntligen inse. Därför måste livsmedelsindustrin nu satsa på produktutveckling, på marknadsföring och på utveckling av varumärken och göra dessa kända och eftertraktade. En väl fungerande livsmedelsindustri är en förutsättning för att bönderna skall få avsättning för sin produktion. Det ligger alltså i hög grad i böndernas och deras organisationers intresse att livsmedelsindustrin inte bara överlever utan också utvecklas och stärks. Eftersom bönderna äger stora delar av livsmedelsindustrin borde detta inte vara något problem. Herr talman! Beslutet om den livsmedelspolitiska reformen ligger fast och skall fullföljas. Men det får inte hindra att vi inom ramarna för reformen vidtar de åtgärder som är möjliga och nödvändiga för att sänka de svenska livsmedelspriserna till den nivå som råder inom EG och som ökar konkurrensen på den svenska livsmedelsmarknaden. Vi har i vår motion anvisat möjligheter till det, och jag har tagit upp dem i mitt anförande: --Ett mera aktivt användande av gränsskyddet som ett instrument för att åstadkomma konkurrens på livsmedelsmarknaden. --Bilaterala förhandlingar med EG om ökade import och exportkvantiteter av livsmedel för att öka utbudet och därmed konkurrensen på den svenska livsmedelsmarknaden. Regeringen bör snarast komma tillbaka till riksdagen med en plan som visar hur det svenska jordbruket skall kunna klara den livsmedelspolitiska målsättningen om matpriser på Mot bakgrund av det anförda yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen 1.

Herr talman! Vi från Socialdemokraterna kan stödja det förslag som Bengt Rosén nu lade fram om exportfinansieringen, att återförvisa ärendet till utskottet. Vi förstår att det är besvärligt när ni är så många partier och kan ha olika uppfattningar i frågan. Vår uppfattning är ganska klar: vi är emot att man på olika sätt skall återkomma med exportfinansiering av tillfälliga överskott. Vi tror inte att det kommer att gynna konsumenterna. Det är alltså fel siganler. Bengt Rosén sade vid ett antal tillfällen också att vi socialdemokrater är för en ensidig sänkning av gränsskyddet. Den saken har vi ju ofta diskuterat. I gränsskydd vårt har vi ett stort överskydd -- det har vi varit överens om att vi har. Den 1 juli 1992 kommer priserna till jordbrukarna när det gäller säd osv. att sänkas, och då måste man ju också anpassa gränsskyddet. Vi tycker inte att jordbruksverket med tillräcklig kraft tar tag i gränsskyddsfrågorna. Vi har ju mycket högre införselavgifter både på griskött och kalvkött. Där borde man -- successivt, naturligtvis -- sänka överskyddet. Det är inte fråga om några ensidiga sänkningar -- det kan också vara så att vi måste höja gränsskyddet. Jag vill ändå en gång till fråga Bengt Rosén om exportfinansieringen. Jag vill ha reda på om det här är förankrat i regeringen. Och hur har ni tänkt att det skall finansieras?

Herr talman! Låt mig först hälsa John Andersson välkommen tillbaka till debatten; det är nu några år sedan han senast var företrädare för Vänsterpartiet i jordbruksfrågor. Det var trevligt att debattera med honom då, och det har varit trevligt att lyssna till honom i dag. Jag uppfattade det så att de flesta av John Anderssons frågor gällde Norrlandsjordbruket, och förhoppningsvis kommer Lennart Brunander att svara på dem. Men låt mig säga några ord om ambitionen att öka konkurrensen inom förädlingsledet. Det är väl i alla fall så, John Andersson, att vi i Sverige har haft brist på konkurrens? John Andersson nämner konsumentkooperationen. Den har i varje fall utsatts för hård konkurrens från detaljhandeln, och den har klarat konkurrensen på ett hyggligt sätt. Men inom jordbrukets insamlings och förädlingsindustri finns det ingen konkurrens på mejerisektorn. Inom slakteribranschen har jordbrukskooperativa företag 80 % av marknaden och inom spannmåls och foderbranschen är andelen lika stor. Det är på dessa områden som effektiviteten i företagen lämnar övrigt att önska. Jag åberopade jämförelser med danska företag i de undersökningar som nu har gjorts, vilka klart belägger att EG-företag och danska företag är effektivare än svenska företag. Riksdagen antog förra året en skärpt konkurrenslagstiftning på livsmedelsområdet som bl.a. innebar förbud mot marknadsdelning. Men den gav ingen möjlighet att gå in och se till att det verkligen blev konkurrens på de områden där marknaden redan är uppdelad, vilket är fallet på mejerisektorn. Det är en sådan lagstiftning som nu förbereds i regeringskansliet. Det är den som förhoppningsvis skall leda fram till en ökad effektivitet De svenska kooperativa företagen är jämförelsevis små i EG-sammanhang. Man måste samtidigt dock notera att även de stora multinationella EG företagen inte är ensamma på någon marknad, utan de är utsatta för konkurrens. Det är den situationen vi vill åstadkomma också här i Sverige.

Herr talman! Jag vill först säga till John Andersson att jag inte tror att det finns någon som är negativ till föreningsrörelsen inom jordbrukssektorn som sådan. Vad vi är oroliga för är att den svenska förädlingsindustrin, vilket dessa utredningar visar, inte kommer att klara en EG-konkurrens. Det är inte till så stor hjälp att bönderna är aldrig så angelägna om att sluta upp kring den egna föreningen om det finns företag utomlands som jobbar effektivare och som skickar sina livsmedel till Sverige när gränserna öppnas. Då kommer inte de svenska bönderna att bli av med sin produktion, och då kommer vi inte att ha något svenskt jordbruk kvar. Om vi ser till primärproduktionen tror jag att det knappast finns något land som har så effektiva producenter som vi har i Sverige. Den svenske lantbrukaren är oerhört produktiv, han är mycket utåtriktad och kan det mesta om de flesta verksamheter som han måste klara av för att sköta sitt företag. Där tror jag inte att vi får några stora problem i ett internationellt konkurrensskede. Däremot riktas frågor om huruvida vår förädlingsoch livsmedelsindustri klarar situationen. De tankar som finns i Danmark, vilka John Andersson redovisade i sitt exempel, har jag aldrig hört talas om. Det skulle förvåna mig om det fanns en ambition att i det stora jordbrukslandet Danmark få in något producentområde i ett enda företag. Jag har inte hört talas om det, och jag kan inte uttala mig om det. Det är inte så att man nödvändigtvis behöver vara oerhört stor för att klara en EG-konkurrens. När det gäller marknadsföring av livsmedel finns stordriftsfördelar om man kan etablera varumärken som blir kända hos konsumenterna. Men när det gäller att samla in och producera finns ofta fördelar med den lokala anknytningen. Det låter sig sägas att vem som helst kan starta mejerirörelse i Sverige. Men i en situation där det är överetablering på mejerisektorn finns det inte någon praktisk möjlighet att starta ett nytt mejeri och gå in och konkurrera med de befintliga.

Herr talman! Priset från bonden, och också i många fall från livsmedelsindustrin, ligger ofta lägre i Sverige än i Danmark. Det finns exempel på detta. Jag vill med det påstå att om man gör som vi eftersträvade i det jordbrukspolitiska beslutet, dvs. skapar förutsättningar att få arbeta på lika villkor, klarar svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri sig bra jämfört med omvärlden. Det som håller på att ske är att den här omställningen, omvärderingen och anpassningen av jordbruket i EG tar betydligt längre tid än den har gjort i Sverige. Det är detta vi lider av i dag. Det är därför vi måste ta hänsyn till det vi sade när vi tog beslutet, nämligen att vi skall följa upp det. Då måste vi också göra de nödvändiga korrigeringarna. De korrigeringar som det talas om i dag är mycket små. Om vi tillåter den här processen att fortsätta utan att vidta några åtgärder kommer överskotten ånyo att öka med hjälp av subventioner från EG:s skattebetalare. Då står svenska producenter inför att lyfta ut ett överskott som direkt slår på producenternas produktprisnivå. Det innebär utslagning och ruin för många jordbruk och förmodligen också för en stor del av svensk livsmedelsindustri. Det gagnar inte konsumentintresset, Inge Carlsson. Det var detta jag ville belysa med mitt inlägg. När man talar om stöd från samhället och jämför Sverige med EG finns det åtskilliga exempel på att EG-länderna har helt andra stöd än Sverige. De har etableringsstöd och räntestöd. De har inte samma krav när det gäller djurskyddet. De har inte samma kostnader när det gäller handelsgödsel och växtskyddsmedel. Jag kan räkna upp långa rader av skäl som är relevanta för mitt resonemang. Carlsson villig att medverka till att vi gemensamt, i den anda vi hade 1990, kan jobba vidare för att skapa de rättvisa förutsättningar som svensk livsmedelsproduktion och svenska konsumenter är så beroende av?
Herr talman! Jag är mycket för rättvisa, och Socialdemokraterna skall naturligtvis medverka så långt det går i den fråga som Ingvar Eriksson nämnde. Låt mig bara referera litet från Man konstaterar att priserna till bonden i Danmark när det gäller vete ligger 13 % lägre än vad de gör i 16 % mindre. När det gäller fläsk får de 29 % mindre.

Annars är det kört för Sveriges jordbruk. Detta innebär att även om vi tycker att jordbrukarna är duktiga, vilket de är, finns det mycket att göra även i det ledet. Men speciellt är det i mellanleden som vi måste sätta in kraftigare åtgärder och bättre konkurrens så att vi får ner priserna. Det verkar nästan som om Ingvar Eriksson är nöjd med att svenska folket skall behöva betala så mycket mer än danskar, tyskar och andra. Ingvar Eriksson borde dela min målsättning att det primära är att försöka anpassa det svenska jordbruket och våra priser till EG. Vi har ett antal år på oss. Det går faktiskt ganska fort.
Herr talman! Inge Carlsson gör fortfarande stor affär av detta med EG-priserna. Det är självfallet en ambition att vi skall få EG-priser. Det uppnås, Inge Carlsson, den dag vi är medlemmar i EG. Då har vi chansen att komma mycket nära de priserna. Det är också en ambition för oss. Men då måste vi se till att vi i Sverige har kraft att våga diskutera och resonera kring kostnaderna. Det har inte Inge Carlsson gjort än på alla punkter. Kostnaderna är högre, och kraven är högre. Det är ett speciellt bekymmer för svenska producenter att behöva brottas med dessa problem -- som EG producenterna kanske inte behöver göra i samma utsträckning. Kostnaderna måste alltså sänkas. Det är av primärt intresse för konsumenterna och för dem som arbetar i svensk livsmedelsindustri och på den svenska landsbygden att Sverige har en bra och omfattande livsmedelsproduktion. Det skulle vara utomordentligt glädjande att få slut på resonemanget om ensidiga sänkningar av gränsskyddet och att Sverige skall ha helt andra former av stöd än i omvärlden. Jag tror att Inge Carlsson och hans partibröder, om de vågade se litet mer realistiskt på den verklighet som vi i dag omges av, skulle kunna fullfölja beslutet från 1990. Det är det Moderaterna och regeringen gemensamt försöker arbeta för.

Herr talman! Den uppdelning som har gjorts i den socialdemokratiska gruppen har inneburit att jag skall diskutera Norrlandsfrågorna i dagens betänkande. Stöd till jordbruket i norra Sverige har funnits i olika former alltsedan 30-talet. 1971 preciserade riksdagen för första gången motiven för stödet till jordbruket i de nordliga delarna av Sverige. Inte oväntat var sysselsättningsmotivet viktigt. Till detta kom nödvändigheten av försörjningsberedskap i ett krisläge och värdet av att behålla odlingslandskapet. Därtill har även de regionala målen varit viktiga. Förutom att producera livsmedel bidrar jordbruket till att upprätthålla sysselsättningen. Människorna stannar kvar på sina hemorter och skapar ett levande samhälle. I 1990 års livsmedelspolitiska beslut utformades de regionala mål som nu gäller för jordbruket i norra Sverige. Livsmedelspolitiken skall bidra till en regional utjämning av sysselsättning och välfärd. Den avreglering av jordbruket som nu sker skall inte tillåtas medföra att lönsamheten i det norrländska jordbruket sjunker nämnvärt från den lönsamhetsnivå som rådde då beslutet fattades. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en arbetsgrupp som bl.a. fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett framtida regionalt jordbruksstöd vid ett svenskt medlemskap i EG och vid ett GATT-avtal. Bl.a. skulle den svenska stödnivån motiveras. Arbetsgruppen har lagt fram förslag. Regeringen har på grundval av dessa förslag i sin tur lagt fram förslag till stöd till jordbruket i norra Sverige. I de delarna av landet spelar de areella näringarna en central roll för sysselsättningen, för att upprätthålla det övriga näringslivet, behålla samhällsservice och infrastrukturen. Det här gäller framför allt glesbygd och över huvud taget landsbygd. Av dessa regionalpolitiska skäl har staten tagit på sig ett särskilt ansvar. För att jordbruksföretagen i norra Sverige skall uppnå en varaktig sysselsättningsnivå måste de i de absolut flesta fallen kombineras med andra sysselsättningar. Jordbruket i norra Sverige måste också kombineras med fortsatt satsning på forsknings och utvecklingsarbete för att bli effektivt. År 1987 infördes ett treårigt åtgärdsprogram för jordbruket i norra Sverige. Programmet stimulerade till fortsatt verksamhet och sysselsättning inom jord och skogsbruk samt i olika kombinationsföretag. Programmet förlängdes av riksdagen med ytterligare två år i samband med det livsmedelspolitiska beslutet 1990. Men den 1 juli i år skall det upphöra. Enligt en utvärdering som har gjorts av jordbruksverket har tack vare programmet ungefär 1 000 arbetstillfällen tillkommit eller tryggats inom det norrländska jordbruket. Erfarenheterna av programmet är mycket goda. Det är också något som jordbruksministern framhåller i propositionen. Det är inte tillräckligt att enbart skriva en positiv och tillmötesgående text om det inte även ges resurser. Det finns goda skäl att låta åtgärdsprogrammet förlängas i ytterligare två år men att stödet trappas ner något. Riksdagen bör därför för denna förlängning anslå 35 milj.kr. för budgetåret 1992/93. Det går enligt vår uppfattning att omfördela medel inom ramen för anslaget till omställningsåtgärder i jordbruket. Våra skäl till förlängningen är följande. Det norrländska jordbruket har tack vare det norrländska klimatet en kvalitetsfördel. Behovet av bekämpningsmedel är inte lika stort i norra Sverige som i andra delar av vårt land. Detta ger kvalitetsfördelar som i framtiden kan spela en stor roll för den norrländska livsmedelsproduktionen. I norra Sverige är småskalig förädling av regionala jordbruksprodukter viktig som kombinationssysselsättning till jordbruket. Den avreglering som nu sker ökar också möjligheterna till nyföretagande inom livsmedelsområdet och därmed också en utveckling av kombinationsverksamheten. Mot den bakgrunden anser vi också att getnäringen bör få samma stöd som det som tillämpas inom fårnäringen. Den nuvarande stödformen bör kompletteras med ett sådant stöd. Den forskning och det utvecklingsarbete som krävs för att Sverige i framtiden skall kunna ta till vara det norrländska jordbrukets kvalitetsfördelar bedrivs i hög grad vid Röbäcksdalen utanför Umeå. Finansieringen sker till stor del genom medel från åtgärdsprogrammet.

Men vi tror också att i förlängningen kan produkterna komma ut på den europeiska marknaden, där det nu visas ett tydligt intresse för livsmedel av god kvalitet. Detta är viktigt inför ett svenskt EG-inträde, där Sverige kommer att konkurrera på en stor livsmedelsmarknad. I samband med beslutet om en ny livsmedelspolitik beslutade riksdagen också att förstärka glesbygdsanslaget genom att tillföra det 100 milj.kr. Det är naturligtvis viktigt att de beslut om resurser som fattas av riksdagen förverkligas i enlighet med vad som ligger bakom besluten, så att de syften som riksdagen haft också uppnås. För att säkerställa att glesbygdsanslaget används i enlighet med riksdagsbeslutet även fortsättingsvis bör regeringen utforma regleringsbrevet så att det klart framgår att anslaget skall användas till att förstärka jordbruksverksamheten och de verksamheter som drivs i kombination med jordbruksföretaget. Herr talman! GATT-förhandlingarna är ännu inte avslutade. För ungefär ett år sedan, när vi diskuterade livsmedelspolitik och Norrlandsstöd här i kammaren, hade vi en förhoppning om att förhandlingarna skulle nå reslutat inom kort. Dessa förhoppningar har gång på gång grusats. Jag skulle därför ändå vilja fråga jordbruksministern eller regeringens företrädare om hur förhandlingsläget nu är. Vilken strategi har regeringen i förhandlingarna? Och, inte minst, vilken är strategin när det gäller stödet till jordbruket i norra Sverige? Kommer regeringen att hävda Norrlandsstödet som ett s.k. grönt stöd? Kommer regeringen att kräva bibehållen stödnivå? Jag vill mot bakgrunden av det jag nu har anfört yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 4 och 5. Men jag vill avslutningsvis också ta upp en annan fråga. Även jag har läst de artiklar som Bengt Rosén hänvisade till. Det skulle vara klädsamt om vi fick klara besked från Dan Ericsson om det verkligen är riktigt det som är återgivet i de här tidningsartiklarna. Den kompromiss som vi gjorde var ganska jobbig att ta fram. Fem partier enades i slutändan, och det gjordes eftergifter från alla partierna. Jag måste säga att den vilja som då fanns att få fram ett enigt beslut var något av det finare som jag varit med om i riksdagen. Därför får det inte bli några större utvikningar, om kompromissen skall vinna tilltro. Nu är en kommission tillsatt som skall se över det här. Därför gäller det politiskt att vi inte tvekar. Jag vill veta från samtliga partier, om de ställer upp på Dan Ericssons linje eller om det beslut som vi har fattat ligger fast. Dan Ericsson ger uttryck för att nu skall skutan vändas. Jag hoppas att vi i Dan Ericssons anförande får ett klargörande på den här punkten.

Herr talman! Jag delar uppfattningen att vi måste vidta åtgärder för att, innan vi kommer in i EG, få en prisnivå som stämmer överens med prisnivån i de länder ute i Europa, vilka konkurrerar med oss. Det är faktiskt på det sättet att jordbrukets organisationer själva har tagit initiativ till en utredning om vad som krävs. Men om Inge Carlsson och Socialdemokraterna tror att vi kan nå ett sådant här resultat genom att importera ännu mer livsmedel och ytterligare sänka den svenska produktionen, så att våra egna industrier och andra verksamheter blir ännu dyrare, tror jag att de är inne på helt fel väg. Nej, vi måste naturligtvis göra detta genom att utnyttja våra resurser och anpassa dem, så att de stämmer överens med den produktion som vi har för att på det sättet komma ner i kostnader. Som jag sade, Inge Carlsson, har ju faktiskt riksdagen lagt kostnader på det svenska jordbruket som vi måste ta hänsyn till. Dessutom vill Socialdemokraterna permanenta den regleringsavgift som finns på handelsgödsel o.d. för att behålla en högre kostnad även i framtiden. Det stämmer inte alls överens med det resonemang som Inge Carlsson för i dag, även om detta är en annan sak -- det är ju egentligen inte den frågan vi diskuterar. Men visst måste jordbruket och framför allt industrin komma på en sådan nivå att vi kan konkurrera. I dag är detta emellertid inte möjligt, när EG ger stöd till sitt jordbruk och sin livsmedelsindustri. Då konkurrerar vi inte på lika villkor.

Herr talman! Jag vet inte riktigt vart John Andersson ville komma i början. Ett tag lät det som om John Andersson ville ta bort intransportstödet också. Det är till för att stödja produktionen i glesbygderna. Det är därför det finns kvar. John Andersson drar en riktig slutsats, att det går att stödja med regionalpolitiska medel så att man kan ha kvar ett sådant här mejeri. Men då är det regionalpolitik. Där finns det regionalpolitiska stödet. Man får naturligtvis motivera detta gentemot andra satsningar med dessa medel.

Herr talman! Lennart Brunander sade att vi skulle uppträda schyst från politikernas sida. Det är helt klart att det är vår plikt mot näringen. Men skall vi uppträda schyst, innebär det att vi skall följa det jordbrukspolitiska beslut vi har fattat. Vi från Socialdemokraterna tror på jordbruksnäringen och på en utveckling av företagen inom livsmedelsnäringen. Men det är viktigt att vi på ett kraftfullt och handfast sätt står för de uppgörelser vi har gjort. Det var inte så att vi ville komma undan en uppräkning av Norrlandsstödet och att vi tillsatte en utredning av den anledningen. Det fanns flera anledningar till att utredningen tillsattes. I utredningen var vi överens om förslag som sträcker sig längre än vad som har tagits upp i propositionen. Vi har enats om att vi i huvudsak ställer upp på propositionen. På Röbäcksdalen är man mycket orolig när det gäller borttagandet av åtgärdsprogrammet. Det är inte som Lennart Brunander säger, att glesbygdsstödet täcker detta till fullo. Man är orolig för hur man skall klara verksamheten i fortsättningen. Forskning och utveckling är ett viktigt led i omställningen av jordbruket, som även Norrland kommer att drabbas av. Brunander tyckte att vi hade varit ogina när det gäller Norrlandsstödet. Från 1982 till 1991 höjdes stödet från 200 miljoner till ungefär 900 miljoner. Man kan vara positiv och ha samma uppfattning, men om resurserna plockas bort är det föga värt att man har varit positiv.
Herr talman! En stor del av de höjningar under 80 talet som Åke Selberg talar om kom till efter olika kompromisser här i riksdagen efter det att regeringen hade lagt för låga bud och delvis också genom att man ordnade en ganska ordentlig inflation. När det gäller åtgärdsprogrammet har jag inte så mycket mer att säga. Jag tycker också att det var bra. Det är viktigt att ha kvar den kunskapen, när man skall hantera glesbygdsstödet. Åke Selberg säger att Socialdemokraterna står bakom det jordbrukspolitiska beslutet. Det är bra om ni gör det. Men ert förslag att sänka gränsskyddet ligger inte inom ramen för det beslutet.